Herr talman! Den här debatten handlar om halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken. I juni 2003 kom EU:s jordbruksministrar överens om en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. Utgångspunkten för förslaget till reformen var en strategi om hållbar utveckling som Europeiska rådet enades om i Göteborg våren 2001. Övergripande mål med reformen var att stärka konkurrenskraften i europeiskt jordbruk. Överenskommelsen innebär två principiellt viktiga förändringar av den gemensamma jordbrukspolitiken. Den ena förändringen består i att de nuvarande växtstöden till jordbrukaren omvandlas till ett inkomststöd, alltså det nya, frikopplade gårdsstödet. Stödet utgår till jordbrukaren oberoende av produktionens inriktning eller omfattning. Villkoret för att stödet ska betalas ut är att de så kallade tvärvillkoren uppfylls. Den andra förändringen är att medlemsstaterna ges större inflytande över hur jordbrukspolitiken ska utformas i det egna landet. Den politiska överenskommelsen innebär dessutom att direktstöden genom den så kallade moduleringen kommer att dras ned successivt med 3 %, för att år 2007 dras ned med ca 5 %. De medel som därigenom frigörs kan användas till att förstärka medlemsländernas miljö och landsbygdsprogram. Genom reformen tas ett steg mot att begränsa en kostsam överproduktion. Frikopplingen av produktionsstödet innebär större frihet för lantbrukarna att producera det konsumenterna efterfrågar och innebär därmed ett mer konsumentanpassat utbud samt mindre handelsstörningar, vilket gynnar handeln med livsmedel. Mat behöver vi alla. Frågan är hur och var den produceras.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till reservation nr 16. Herr talman och vänner här i kammaren! Det har talats om den här halvtidsöversynen under ganska lång tid nu. Vi hade en reform som började gälla 2000, som också hette Agenda 2000 och som skulle vara till och med 2006. Det var alltså en överenskommelse med Europas bönder, men halvtidsöversynen skulle alltså genomföras. En halvtidsöversyn behöver ju nödvändigtvis inte innebära några dramatiska förändringar, men i det här fallet blev det en mycket omfattande förändring. Det blev en fullständig reform, som nu är på väg att sättas i sjön. Översynen är mycket omfattande, men den är också omvälvande av det skälet att för den enskilde lantbrukarens resultaträkning och budgeterande kommer det att vara stor skillnad jämfört med hur man har gjort tidigare. Jag är inte säker på att alla har riktigt greppat detta ännu. Det har myntats ett uttryck som lyder "the devils are in the details", och man kan nog bara skriva under på det. Jag tror att många kommer att få en och annan överraskning när man ska sätta det här i sjön för sitt eget företag. Vi hade från moderat håll hellre sett en annan lösning på det här förändringsarbetet, nämligen att det inte skulle genomföras under pågående avtalsperiod, att man hade avvaktat den här periodens utgång, alltså fram till och med 2006, och därefter gjort förändringar. Vi förespråkade, när de här reglerna var långtifrån färdigförhandlade och regeringen satt i diskussion med kommissionen och övriga länders representanter, att man i stället borde ha behållit de nuvarande reglerna och kanske gjort en neddragning med ungefär 5 % per år. Då hade vi inte alls skapat en sådan oreda och en sådan förändring som det nu kommer att bli. Det blir dessutom en väldigt dyr lösning rent administrativt, ska vi ha klart för oss. Det kommer att kosta betydligt mycket mer att administrera det här nya förslaget. Då hade vi också fått en neddragning av stöden. Långsiktigt är det ju inte rimligt att nästan hälften av EU:s budget upptar just stöd till jordbruket. Men regeringen valde att inte lyssna, eller åtminstone inte framföra de här synpunkterna där nere - vad jag vet. Det är möjligt att ministern kan ge oss en annan bild av det. Nu står vi inför den förutsättning som kommissionen har föreslagit och som rådet har beslutat, och det innebär att vi har befäst en bidragsnivå som är ganska hög som vi nu kommer att få leva med framöver. Jag tror inte att de svenska bönderna egentligen är intresserade av de här bitarna. Jag har inte fått någon reaktion om att man vill ha mer bidrag. Tvärtom möter jag allt oftare uppfattningen att vi måste avreglera den här marknaden. Man vill vara företagare fullt ut och också få betalt för sina produkter. Sedan är jag naturligtvis fullständigt medveten om att vi inte ensidigt kan göra detta. Vi måste naturligtvis göra det gemensamt i Europa, men vi måste också göra det tillsammans med övriga världen för att vi inte ska få obalanser. Herr talman! Långsiktigheten är nu borta när det gäller jordbrukspolitiken. Det har varit ganska lugnt och stillsamt från 1995 och fram tills nu, vilket jag vet att jordbrukarkåren uppskattat. Man har kunnat veta att reglerna stämmer någorlunda år efter år. Nu får vi den här förändringen. Sedan ska vi ha en översyn av landsbygdsutvecklingsprogrammen. Det kommer en ny finansiell period som förmodligen kommer att påverka nivåerna, och sedan, 2009 om jag inte missminner mig, ska vi ha nästa avstämning, vilket gör att man nu allt snabbare kommer att få översyner etcetera. Jag vågar påstå att det är en onödig omväg att som företagare behöva vara beroende av politiska beslut för sin dagliga gärning för att man ska få stöd. Det är ingen som egentligen önskar detta. Jag vill dock ge regeringen och ministern en eloge för tillskapandet av den referensgrupp som riksdagen hade möjlighet att delta i med representanter från de olika partierna. Jag tyckte att det var ett klokt beslut. Det gav oss också möjlighet att fortlöpande under diskussionen om hur implementeringsreglerna skulle utformas för Sverige ha ett tankeutbyte. Jag vill också nämna att statssekreterare Ingrid Petersson gjorde ett bra arbete i detta sammanhang, naturligtvis med sina medarbetare. Herr talman! Jag ska också säga något om sakinnehållet i detta. Vi tycker att det är märkligt att regeringen inte kan tillmötesgå de svenska lantbrukarna vad gäller att kunna få en utbetalning i euro. Vi tycker att det är ogint, när vi dessutom föreslår att i den mån det skulle innebära en merkostnad får man ta det själv. Jag förstår inte varför man inte kan ha den möjligheten. Vi är kritiska till regeringens sätt att använda lantbrukarnas pengar som regleringspost när statsfinanserna inte hänger ihop över jul och nyår. Det är inte rimligt att Sveriges bönder ska vara en utjämningsfaktor åt en regering som inte kan hålla finanserna i styr. Därför kräver vi att man ska ha utbetalning samma år som stöden gäller. När det gäller konkurrensvillkoren ville jag i ett tidigt skede i referensgruppen ta upp de här frågorna och att vi skulle ta dem samtidigt, därför att det tror jag skulle gagna frågan väldigt mycket. Nu gick det fram till februari, och då förstod jag att ministern tog till sig LRF Konsults rapport och medgav att vi har konkurrensproblem, och sedan började det talas om sänkt dieselskatt. Och det var väl gott så, men det har varit mycket prat genom åren och väldigt lite verkstad. Jag har inte sett någonting än, och jag hoppas att det kommer. Men det gäller inte bara dieselskatten utan andra skatter också, och det handlar också om andra miljövillkor etcetera där vi pinar de svenska bönderna. Nationell reserv anser vi att man ska ha på minst 3 %. Från moderat håll menar vi att man som företagare ska kunna vara försäkrad om att man inte får en sänkning på mer än max 20 % av stöden. Man skulle då använda den nationella reserven till att kunna gå in och täcka detta så att man har en förutsägbarhet. Beträffande nationellt kuvert är det återigen den avbetalning som Socialdemokraternas hämningslösa trånad efter regeringsmakten lägger på Sveriges medborgare att betala som en avbetalningskostnad för samarbetet med Vänstern och Miljöpartiet. Det är ett otal felaktiga lösningar som det här samarbetet kostar. Man säger så här: Nu är det bara 0,5 %. Men vi vet också att samarbetspartierna ville ha 10 %. Det var de som sade, en gång i tiden när momsen infördes: Det är ju bara 3 %. Ja, sade någon, men den kan till och med bli 10 %! Sedan behöver jag inte säga mer. Inför man verktyget så finns det där, och då kommer man också att använda det. Avslutningsvis, herr talman, tycker vi att det är osmakligt att produktionsjordbrukets pengar, som man betalat in i form av olika avgifter för sina produktionsmedel, ska användas till landsbygdsutveckling. Det innebär alltså att man lägger en extra börda på produktionsjordbruket i Sverige, något som andra inte behöver bära. Det är okej med de modulerade medlen - dem har vi ingenting emot - men att ta pengar från produktionsjordbruket för landsbygdsutveckling är direkt stötande.

Herr talman! Hur mycket kommer dieselskatten för jordbrukets arbetsmaskiner att sänkas, och kommer skogsbrukets arbetsmaskiner också att få en sänkning? Hur avser regeringen att utforma den nationella reserven, skyddsnätet för dem som råkar mest illa ut vid genomförandet av reformen? Vad har regeringen egentligen för avsikter med det nationella kuvertet? Kan jordbruksministern i dag lova att det så kallade kuvertet inte kommer att användas för ytterligare överföringar från produktionsjordbruket till finansiering av exempelvis satsningar inom landsbygdsutvecklingsprogrammet? Kommer regeringen att ytterligare försämra de svenska jordbruksföretagens konkurrensvillkor genom strängare tvärvillkor än andra länder för att få eller gå miste om stödrättigheterna? Kommer regeringen att fortsätta att använda utbetalningstidpunkten för jordbruks och landsbygdsstöden som regulator för att klara utgiftstaken med den osäkerhet för enskilda företagare som detta för med sig? Hur ser regeringen på tendenserna till åternationalisering av jordbrukspolitiken? Herr talman! Även om de stora pusselbitarna i tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken snart finns på plats vill jag med de frågorna peka på de osäkerheter som fortfarande råder hos en näring som är satt under ett mycket stort tryck vad gäller lönsamhet och andra möjligheter att bedriva sin verksamhet och bedriva den vidare. Jag hoppas att jordbruksministern eller Rolf Lindén kan prioritera att svara på de frågorna i sina anföranden framför att återupprepa det som redan är känt och som vi arbetat med under något års tid. För oss kristdemokrater är svenskt jordbruk en mycket viktig basnäring, som framför allt producerar livsmedel av hög kvalitet med kanske världens bästa djuromsorg och högsta miljökrav. Under lång tid har den socialdemokratiska regeringen bestraffat svenska jordbruksföretagare för detta genom högre produktionsskatter än i de viktigaste konkurrentländerna och ett företagsklimat som i övrigt befinner sig i strykklass när det gäller skatter, byråkrati och krångel. När nu de nya förutsättningarna för jordbruksstöden börjar komma på plats, där frikopplingen är den avgörande faktorn, kommer konkurrenssnedvridande särregler och pålagor att få en avgörande betydelse för de svenska jordbruksföretagens möjligheter att hävda sig. Det är alltså helt nödvändigt att den av regeringen utlovade dieselskattesänkningen kommer snabbt och att den ger en nivå på högst den genomsnittliga EU-nivån. Handelsgödselmedelsskatten måste återföras fullt ut eller avskaffas och inte, som föreslås, omfördelas till olika insatser inom miljö och landsbygdsutvecklingsprogrammet. Förenklingar av regelverket och sänkningar av vissa tillväxtfientliga skatter måste också finnas med när det gäller att förbättra företagsklimatet. Egendomsskattekommitténs förslag när det gäller arvs och gåvoskatten är lovande. Men vis av erfarenheten kan jag inte förmå mig att tro på förbättringar förrän de finns på plats. Denna brist på förtroende för regeringen gäller också i hög grad dieselskatten, där löften har svikits gång på gång, på gång. Herr talman! De olika modeller som var möjliga att välja inom ramen för den beslutade reformen har alla sina för och nackdelar. Regeringen och stödpartierna valde snabbt bort den så kallade gårdsmodellen och lade inte ned så mycket arbete på att analysera hur denna modell kunde utvecklas vidare för att komma till rätta med de uppenbara brister som initialt kunde konstateras. Kristdemokraterna kan acceptera den blandmodell som regeringen föreslår som en kompromiss mellan en renodlad gårdsmodell respektive regionmodell. Den valda modellen innebär fortfarande en viss omfördelning från produktionsjordbruket till mer extensiv naturvård. Detta leder till att jordbruksföretag som utvecklat, utvecklats och investerat enligt de förutsättningar som gällt hittills kan få uppenbara lönsamhetsproblem. Här måste den nationella reserven under en övergångstid kompensera dem som råkar mest illa ut. Det ser jag som ett anständighetskrav. Jag hoppas att socialdemokratiska representanter i debatten kan ge ett entydigt besked om ambitionerna på den punkten. Regeringens förslag innebär att fördelning av stödrättigheter kommer att bestämmas utifrån vem som brukar marken vid ansökningstidpunkten det år systemet träder i kraft. Det innebär att ytterligare tid ges för markägare att säga upp arrendatorer för att själva kunna tillgodoräkna sig stödrätterna. Det kan leda till att mark som aktivt brukas tas ur produktion. Regeringen bör överväga möjligheten att fastställa ett tidigare datum som grund för fördelningen för att möta detta problem. Herr talman! Senast den 1 augusti i år ska regeringen redovisa till kommissionen hur reformen kommer att tillämpas i vårt land. Jag tar mig därför friheten att skicka med ett antal synpunkter på sådant som regeringen bör fundera en gång till på innan slutversionen skickas in. Hur kan det vara möjligt att redan i föreliggande skrivelse slå fast att handjursbidragen ska frikopplas helt år 2009? Det gäller att har fjärrsyn. Är det inte marknadssituationen för kött och slaktverksamheten som ska bestämma detta? Regeringen bör vidare skaffa sig utrymme att vidta särskilda åtgärder för stöd till vallfröodlingen, framför allt timotejfrö, om Finland skulle få för sig att rikta särskilt stöd till denna produktion. Odlare av stärkelsepotatis får med nuvarande förslag konkurrensnackdelar i förhållande till andra länder. Förslagsvis 15 % av det frikopplade stödet till denna näringsgren bör därför utgå som gårdsstöd. Det är vidare viktigt att det finns gemensamma regler för vilka krav som ska ställas på jordbruksföretagen för att erhålla de nya EU-stöden. De krav som anges i direktiv och förordningar bör gälla som grund för kontroll, sanktioner och utbetalningar av frikopplade ersättningar. Överträdelser av svensk lagstiftning där den går utöver EU:s krav bör hanteras av svenskt rättsväsende. Herr talman! Min utmätta tid börjar närma sig sitt slut. Med förhoppning om att få svar på de inledande frågorna vill jag avslutningsvis yrka bifall till reservation nr 16.

Herr talman! Jag ska börja med mitt yrkande. Även om jag står bakom samtliga reservationer yrkar jag bifall endast till reservation 16. De förändringar som vi nu har att debattera vad gäller den framtida jordbrukspolitiken är sannolikt de största förändringarna för svensk lantbruksnäring sedan EU-inträdet. De har oerhörd betydelse för lantbrukssektorn. De kommer också att ha stor betydelse för om svenska konsumenter i framtiden kommer att ha möjlighet att välja svenska råvaror och svensk mat av god kvalitet. Det som var sagt skulle vara en halvtidsöversyn blev en helrenovering av jordbrukspolitiken. Det kommer självklart att påverka mycket. Jag vill börja med att beskriva tre inriktningar som jag ser för svenskt jordbruk, svensk landsbygd och svenskt lantbruk framöver. Den första inriktningen är den som kanske syns tydligast. Det är större produktionsenheter och strukturrationalisering. Det är en positiv utveckling om vi ska lyckas konkurrera på världsmarknaden och den lokala marknaden. Den andra inriktningen är nischföretag där det inte handlar om volymerna utan där man siktar mer på att vidareförädla och höja förädlingsvärdet på det man producerar. Den tredje inriktningen är vad jag kallar intresselantbruk. Där har man sitt lantbruk inte för det ekonomiska utbytet utan därför att man värderar boendet, har det som avkoppling och så vidare. Ibland målar vi upp konflikter de olika typerna emellan. Det tycker jag inte att vi behöver göra. De olika inriktningarna behöver varandra. De som producerar de stora volymerna kan mycket väl dra nytta av den glans som nischprodukterna ger. De som kanske har sitt intresselantbruk bidrar självklart på ett bra vis till den sociala strukturen på landsbygden som bryts ned om vi bara har stora enheter med långt mellan varandra. Jag tycker inte att vi ska måla upp motsättningar som kanske egentligen inte finns. När vi nu ändrar politik är det alldeles uppenbart att det är den första kategorin, de lite större och intensivare enheterna, som riskerar att ta stryk. Som jag bedömer det är det frikopplingen som är det dramatiska i förändringen, om man ser till helheten och sektorerna. Det är en frikoppling som har till syfte att det som produceras mer ska styras av vad marknaden efterfrågar och mindre av bidragssystemen. Det tycker jag är en bra utveckling. Samtidigt är det ju så att när vi gör oss mer beroende av marknaden är det mer betydelsefullt vilka konkurrensvillor vi har på marknaden. Det har vi varit inne på tidigare. Det är oerhört viktigt att sektorn får konkurrensvillkor som gör att man på ett vettigt sätt kan konkurrera på den marknad som vi nu ska närma oss och låta oss styras mer av. Som vi vet handlar den gröna sektorn om 8-10 % av BNP. Det har självklart stor betydelse både för kringnäringar som slakterier och livsmedelsförädling och för sysselsättningen att produktionsvolymerna hålls uppe. Vi står helt bakom majoritetens förslag till modell. Det är en blandmodell som vi tycker är det vettiga på sikt. Det ställs dock stora krav på att vi kan hantera de företag som kanske tappar mest i ersättningsnivå. Det är ofta företag som har investerat stora belopp och som är förhållandevis nystartade. Som företagare i lantbrukssektorn har man avskrivningstider att förhålla sig till. Det finns en avskrivningstid för byggnader. Hur länge håller byggnaden? 20, 25 eller 30 år? Det finns en ekonomisk avskrivningstid för hur länge utrustningen är ekonomiskt effektiv. Det kan röra sig om 10, 12 eller 15 år. Den kortaste avskrivningstiden är den politiska avskrivningstiden. Hur snabbt ändrar sig de politiska besluten? Tyvärr hänger de inte ihop. Jag är oroad över att den politiska avskrivningstiden blir kortare och kortare, särskilt med det sällskap som regeringen har i de här frågorna. Det är tveklöst så att man som enskild företagare har med detta i sina beräkningar. Det kommer att vara en av de större frågorna, att se till att vi har långsiktiga beslut som gör att man vågar investera långsiktigt utan att behöva vara rädd för att den politiska avskrivningen ska bli kortare. Det handlar alltså om den nationella reserven och hur vi ska nyttja den för att på bästa sätt kunna fånga upp de företag som riskerar att tappa kanske hundratusentals kronor i ersättning. Hur ska vi göra för att de här företagen ska klara övergångarna? Swedish Meats har kontaktat oss i utskottet och pekat på att det rör sig om 250-300 företag som i snitt tappar en halv miljon kronor. Det rör då nötköttssektorn. Det är bra att vi har ministern närvarande som kan ge ett svar till svenska lantbrukare om hur den nationella reserven kommer att nyttjas. Kommer man att arbeta för att den ska bli tillräckligt stor och effektiv för att kunna fånga upp de här företagen?

Herr talman! Låt mig inledningsvis konstatera att jordbruket är viktigt för Sverige. Sammantaget står den gröna näringen för så mycket som 10 % av BNP och 10 % av sysselsättningen. Ca 70 % av råvarorna till den svenska livsmedelsindustrin är inhemska. Livsmedelsindustrin med sin omslutning på 129 miljarder kronor är den fjärde största industrisektorn om man ser till omsättning, och den är större än klassiska svenska näringar som pappers och metallindustrin. Jag vill också lyfta fram att det svenska jordbruket producerar mat av högsta kvalitet med stor hänsyn till miljön och med en världsledande omsorg om djuren. Den förändring som vi nu ska genomföra skulle jag vilja kalla lika nödvändig som radikal. Vi tar de första viktiga stegen bort från en föråldrad jordbrukspolitik som inte är långsiktigt hållbar. Den nya politiken innebär att Europas jordbrukare ska producera det som konsumenterna efterfrågar, inte det som ger de största bidragen. En annan principiellt viktig förändring är ju att medlemsländerna ges ett större inflytande över hur jordbrukspolitiken ska utformas i det egna landet. Det gör att vi måste göra ett antal nationella val. Vi har arbetat hårt med att hitta den rätta modellen för Sverige. Vi har valt blandmodellen. Jag vill i det här sammanhanget passa på att tacka de ledamöter från riksdagens samtliga partier som har deltagit i den här parlamentariska kontaktgruppen. Jag tycker att vi har haft ett positivt och resultatinriktat arbetsklimat. Jag vågar påstå att vårt arbete har varit framgångsrikt. Den skrivelse som vi diskuterar här i dag och som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har mottagits väl och har beskrivits som en balanserad lösning av företrädare både för jordbruket och för miljöintressen. Strukturrationaliseringen i svenskt jordbruk har pågått i en relativt jämn takt under hela efterkrigstiden. Färre och större jordbruk, investeringar för mer rationell produktion, satsning på mer högavkastande djur och växtmaterial och skickliga företagare har gett en ökande produktivitet. Vi vet alla att priserna på insatsvaror har ökat mer än avräkningspriserna, och generellt är lönsamheten i svenskt jordbruk ansträngd. Det finns uppenbara behov av att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Regeringens linje är offensiv när det gäller att nationellt genomföra den beslutade EU-reformen. Vi föreslår att den nya modellen införs redan den 1 januari 2005. Ersättningarna till bönderna riktas så att problematiska omfördelningar och svårigheter för framför allt produktionen av kött och mjölk undviks. Sambanden är enkla. Primärproduktionen ger inhemsk livsmedelsförädling som ger arbetstillfällen och konsumenterna mat av hög kvalitet. De svenska mervärdena - säker mat, god djuromsorg och miljöhänsyn - kan, om de förmedlas till konsumenterna, ge det svenska jordbruket konkurrensfördelar och även en potential för export av livsmedel. Regeringen vill använda 30 miljoner kronor för att förmedla de mervärdena. Vi vill värna konkurrenskraften genom att sänka dieselskatten för jordbrukets arbetsmaskiner från och med den 1 januari 2005. Jordbruket och framför allt de betande djuren ger oss förutom livsmedel ett öppet landskap och en biologisk mångfald. Reformeringen av EU:s jordbrukspolitik innebär att det kommer att läggas mer resurser på ersättningar som går till en hållbar utveckling av landsbygden. Det handlar om insatser för att hålla landskapet öppet, förbättra miljön och utveckla landsbygden. Moduleringsmedlen tillsammans med det nationella tillskott som vi föreslår innebär att 400 miljoner kronor kommer att tillföras miljö och landsbygdsutveckling. Regeringen har höga ambitioner när det gäller att skapa tillväxt och sysselsättning i alla delar av vårt land. Här finns kopplingarna till lantbruket. Två tredjedelar av befolkningen på landsbygden är sysselsatt i småföretag. Vart femte arbete i glesbygd har sin bas i jord och skogsbruket. En levande landsbygd och goda förutsättningar för lantbruket går alltså hand i hand. Redan i dag har många jordbruk spännande verksamheter som kompletterar den traditionella produktionen. Ett bra exempel är den utvecklingskraft som för närvarande finns i företag som har verksamhet kopplad till hållande av hästar. Landsbygden behöver jordbruket och övriga areella näringar men också en bredare bas för att kunna utvecklas. Regeringen vill ta ett samlat grepp för att skapa ökade möjligheter att med jordbruket som bas skapa förutsättningar för en mångsidig utveckling på landsbygden, och regeringen har i dag beslutat att tillsätta en parlamentarisk utredning som ska utarbeta en långsiktig strategi för den nationella politiken för landsbygdsutvecklingen. Utredningen ska identifiera såväl hinder som möjligheter för företagande i landsbygd och lämna förslag som bidrar till framtidstro när det gäller att bo och verka på landsbygden. För att skapa ett attraktivt boende ska kulturmiljöns betydelse särskilt uppmärksammas. Myndigheternas roll och former för samarbete i frågor som rör landsbygdens utveckling ska beaktas. Och jag väntar mig idéer som minskar byråkratin och kortar vägarna från idé till handling. Jag ser också fram mot förslag som stärker kvinnors och mäns lika förutsättningar, ungdomars möjligheter att bo och verka på landsbygden och förslag som gör att människor med utländsk bakgrund ses som en resurs för att utveckla landsbygden. Behovet av mångsidighet och utveckling av produktion inom såväl livsmedelssektorn som andra områden ska övervägas. Förslagen från utredningen kommer att hamna inom ett brett fält. Det kan handla om exempelvis att underlätta för turism, småskalig livsmedelsproduktion och utveckling av service på landsbygden. Regeringen pekar särskilt på behovet av ett ekologiskt hållbart och etiskt försvarbart jordbruk. Konsumenternas efterfrågan på säkra produkter av hög kvalitet, krav på god djuromsorg, skyddet av miljön och hänsyn till den globala utvecklingen ska vägas in i utredningens förslag. Herr talman! Fortfarande står den gemensamma jordbrukspolitiken för halva EU:s budget. Vi hörde siffran här tidigare. Regeringen kommer att fortsätta att med kraft driva att EU ska minska och avveckla sina handelsstörande jordbruksstöd och tullmurar. Det gynnar alla, inte minst utvecklingsländerna. Vi socialdemokrater verkar för en jordbruks och livsmedelspolitik inom EU som är långsiktigt hållbar också ur ett globalt perspektiv. Vi vill fortsätta att utveckla jordbrukspolitiken i riktning mot ökad rättvisa. I de flesta u-länder är jordbruket den viktigaste försörjningskällan och en viktig drivkraft för utveckling av handel, transporter och småindustri. Det är därför inte acceptabelt att varor dumpas på världsmarknaden och därigenom slår undan benen för framför allt småjordbrukare i u-länder, att EU:s gränsskydd försämrar exportmöjligheter för odlare i u-länder och att den så kallade tulleskaleringen hindrar utvecklingen av förädlingsindustrin i u-länderna. Jag menar att det jordbrukspolitiska beslut som togs i EU i juni förra året ger ett bra läge för att gå på offensiven i jordbruksfrågor inom ramen för WTO-förhandlingarna. Det gynnar alla, särskilt utvecklingsländerna. Sverige stöder därför kommissionens initiativ som innebär att EU är berett att fasa ut samtliga exportstöd under förutsättning att exportkrediter, livsmedelsbistånd och statshandelsföretag omfattas och ett balanserat slutresultat kan nås. Herr talman! När man talar om en hållbar jordbrukspolitik kan man inte bara tala om produktionsjordbruk eller miljövärden. Både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter måste finnas med ur både det nationella och globala perspektivet. Regeringen har varit mån om att ta fram ett balanserat förslag om hur EU:s jordbruksreform ska genomföras i Sverige.

Herr talman! Jag vill tacka ministern först och främst för att hon har valt att skjuta upp sin resa ett par timmar för att kunna vara med här i dag. Men jag vet att det är tajt, och jag ska därför försöka att skynda på för mina andra vänners skull. Jag skulle ändå vilja att ministern kunde lova att ge en utfästelse till svenskt lantbruk att EU-stöden i fortsättningen kommer att betalas ut på rätt sida om årsskiftet. Eller är det så att jordbruksministern går i ledband på Bosse Ringholm i den frågan? Sven Gunnar Persson tog upp tvärvillkoren. Anser ministern att det är rimligt att svenskt jordbruk ska ha en annan regelbedömning av om EU-stöden ska betalas ut än deras yrkesbröder i övriga länder? Jag tycker inte det. Kan jordbruksministern inte vara överens med mig och stödja den tanken? Sedan har jag en fråga om det nationella kuvertet. Vad ser ministern i framtiden? Kommer det att bli 10 %, eller vad blir det? Ministern nämnde att det är pressat för jordbruket. Ändå fortsätter ministerns parti och regeringen att pressa jordbruket med de höga avgifterna. Då är frågan: Kommer jordbruksministern att omvärdera behovet av att sänka övriga avgifter också som just svenskt jordbruk har?

Herr talman! Först vill jag returnera tacket för arbetet i kontaktgruppen. Också jag tycker att det var väldigt konstruktivt. Det var imponerande att se det arbete som ministern, statssekreteraren och medhjälpare utfört under den här perioden. Men sedan blir jag "lite ledsen i ögat". Jag måste säga att jag är innerligt trött på talet om bönder som något slags dreglande Pavlovska hundar betingade att stoppa plogen i jorden bara där bidragen är som störst - som ju framgick av ministerns anförande. Har inte ministern träffat tillräckligt många halvt ihjälslitna lantbrukare som trots minimala stöd och bidrag kämpar på fädernegården för att hålla marken öppen, odla och fortsätta arbetet? Nej, här målas en bild upp av bönder som bara satsar på det som ger största bidragen! Jag skulle vilja ha svar på några av de frågor som jag ställde i mitt anförande. På frågan om hur mycket dieselskatten kommer att sänkas lär jag väl inte få något svar, men kanske kunde jag få en liten inriktningsbeskrivning. Sedan vill jag ställa samma fråga som den som Bengt-Anders inte fick svar på, nämligen hur man tänker utforma den nationella reserven. Hur mycket ska man alltså behöva förlora i det här systemet? Vidare gäller det frågan om hur jordbruksministern ser på användningen av det nationella kuvertet. Kan jordbruksministern garantera att det nationella kuvertet inte kommer att användas till fortsatta överföringar från produktionsjordbruket till miljöprogrammet?

Herr talman! Vad jag reagerade på i jordbruksministerns anförande är det som hon nämnt i alla anföranden som jag hört henne hålla, nämligen att nu kan bönderna producera det som konsumenterna vill ha, inte producera det som ger mest bidrag. Det är i det avseendet som jag gör tolkningen om de Pavlovska hundarna. När det gäller den nationella reserven är det ingen som nämnt 20 % storlek, utan det gällde en 20-procentig stödminskning. De som får mer än 20 % minskning skulle kunna komma i fråga för den nationella reserven. Vi får tydligen inget besked om hur man tänkt utforma den nationella reserven. Att den ska finnas är vi överens om. Men hur mycket ska man behöva förlora i det nya systemet för att kunna få kompensation, en stötdämpare, från den nationella reserven? Frågan var om jordbruksministern kan garantera att det nationella kuvertet i framtiden inte kommer att användas till överföringar från produktionsjordbruk till miljöprogram.

Herr talman! Jag tror att vi måste borra ytterligare lite grann i detta med den nationella reserven. Endera är det jag eller också är det ministern som inte har förstått det här fullt ut. Hur avser man att utforma den? Det var en väldig sammanblandning av procentsatser hit och dit. Vi är väl nyfikna. Men framför allt är väl också de som är beroende av den nationella reserven, kanske för att företaget inte ska gå i konkurs, oerhört nyfikna på hur den kommer att utformas. Jag måste också säga att jag reagerar på inställningen till utbetalningstidpunkten. Om man ser på detta omvänt och ser till de företagare som ska betala till staten, vad tycker då ministern om att få skjuta lite grann på betalningen bara man talar om det i god tid innan?

Herr talman! Man kan av det dra slutsatsen att lantbrukarkåren är den enskilda kår av personer som ska dra det tyngsta lasset för att vara budgetregulator. Det tycker jag är en ganska cynisk inställning. Det hade varit väldigt intressant att få en liten hint om nivån på dieselskattesänkningen. Jag tycker dessutom att trovärdigheten i löftet är oerhört begränsad. Vad som har utställts är ett gammalt - med betoning på gammalt - löfte som har upprepats. Vad som har hänt i verkligheten är att vi sedan 2000 inte fått en sänkning utan tvärtom en höjning av dieselskatten på i runda slängar 40 öre. Då rör det sig om trekronorsstrecket i nivå. Det är en märkbar höjning trots att löften har utställts om sänkning. Tror ministern att trovärdigheten kommer att öka efter nyår?
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att trovärdigheten kommer att öka. Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet uttalat att dieselskatten ska sänkas den 1 januari 2005. Det är mitt svar på frågan.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka jordbruksministern för att ministern är närvarande under denna debatt. Det känns oerhört värdefullt. Ett par frågor skulle jag vilja få belysta här. Hur avser ministern att arbeta eller att göra en plan för att administrationen över huvud taget ska förenklas? Jag nämnde också utgifterna. Finns det någon plan? Finns det någon målsättning för detta arbete? Den andra frågan som jag skulle vilja ta upp handlar om diesel. Vi har här hört talas om dieselskatteminskning. I mitt anförande nämnde jag min förvåning över att man inte passat på tillfället att kombinera en skattelättnad med att arbeta för att bli av med användandet av det fossila, eller att åtminstone minska radikalt på det. Det går att använda morötter i detta sammanhang också.
Herr talman! När det gäller administrationen är jag den första att beklaga att vi inte kunde få ett suveränt enkelt system när vi reformerar EU:s jordbrukspolitik. Det hade jag önskat. Det som var bäst för det svenska jordbruket, blandmodellen, hade den konsekvensen att vi fick en del krångligheter. Men givetvis ska vi se till att vi bygger upp det enklaste systemet. Vi är duktiga på att använda ny teknik. Det finns också en topp, och när vi kommer in i systemet och börjar tillämpa det, så planar det hela ut. Jag hoppas att vi till och med ska kunna göra det lite mer kostnadseffektivt efter några år. Jag är hoppfull om att kunna begränsa administrationskostnaderna. De förnyelsebara energikällorna är någonting mycket spännande, och där har vi ett arbete som pågår i departementet. En del av de 400 miljoner kronor som nu tillförs genom modellering och de nationella tillskotten ska användas för att jobba med de förnyelsebara energikällorna. Det är en kraft, och det finns mycket spännande på gång. Morötter har jag inte hört om, men om havre, raps och andra förnyelsebara energikällor som har varit en stor framgång. Det här är någonting som vi arbetar med.

Herr talman! När vi talar om jordbruk i dag kan vi inte bara prata om svenska förhållanden. Vi har med en internationell utblick i det - Anita var också inne på det. Jordens befolkning ökar med ungefär 80 miljoner om året. Större delen av ökningen sker i utvecklingsländerna. Dessa länders andel av jordbruksproduktionen kommer naturligtvis att öka, och också betydelsen av handel med livsmedel kommer att öka. Jordbrukets betydelse kan inte nog understrykas om de fattiga länderna ska ha en chans att utveckla sina ekonomier och försörja sin befolkning. Det finns redan i dag u-länder som kan konkurrera med utvecklade länder när det gäller jordbruksprodukter. Men om vi ska få det som vi kallar livsmedelssäkerhet i världen krävs det att vi tar ytterligare steg på vägen mot frihandel. Reformeringen av EU:s jordbruksstöd är ett sådant steg på vägen. Vi har snart varit medlemmar i EU i tio år och kunnat ta del av den gemensamma jordbrukspolitiken och tillämpat den. När de nya medlemsländerna kom med i våras utökades jordbruksarealen med 40 %, och det blev 74 % fler gårdar och 53 % fler jordbrukare. Men här finns problem. Produktiviteten är låg, priserna har börjat att närma sig EU-nivå och man lider brist på insatsvaror såsom bekämpningsmedel och gödsel. Många produkter har bristande kvalitet, och behovet av att förbättra den hygieniska standarden är stor i många anläggningar. Mot den bakgrunden menar jag att det svenska jordbruket har ett försprång. Internationaliseringen på livsmedelsområdet har kommit för att stanna. Det ger oss möjligheter, men det innebär också hot. Vi kommer att möta en stenhård konkurrens när vi exporterar. Likaså kommer konkurrensen på hemmamarknaden att skärpas genom importen. Men man ska inte heller glömma att vi nu har 75 miljoner nya konsumenter på den gemensamma marknaden. Även om de för närvarande har låg köpkraft är jag alldeles övertygad om att den kommer att stärkas på sikt. Detta gynnar det svenska jordbruket med sin kvalitet och effektivitet. Herr talman! Det är allom bekant att det svenska jordbruket för närvarande brottas med lönsamhetsproblem - flera av er har tagit upp det tidigare. En fortsatt strukturomvandling, ansträngningar för att minska kostnaderna och öka produktiviteten är nödvändigt för att öka intäkterna. Men jordbrukets konkurrenskraft vilar inte bara på åtgärder som näringen själv kan vidta. En rad andra faktorer påverkar också. Vid sidan av lagar och regler, som kan tynga den svenska jordbrukaren, är det givetvis en fördel med de låga mark och arrendepriserna och den låga belåning av jordbruksfastigheter som vi har i Sverige. Främst är det dock punktskatter som varit i fokus när det gäller jordbrukets konkurrensförutsättningar. Man har då talat om den så kallade ryggsäcken, och den har varit uppe också i dag. Skatterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel har börjat att återföras. Jordbrukarna har fått stöd för 30 000 växtodlingsplatser, och medel har återförts kollektivt till näringen. Elskatten och skatten på eldningsolja har återförts, något som har inneburit lättnader för jordbruket på mer än 400 miljoner kronor per år. Man glömmer ofta bort att den här återföringen har påbörjats. Nu tar vi ytterligare ett steg genom sänkningen av dieselskatten från den 1 januari 2005. Herr talman! Miljö och jordbruksutskottets betänkande MJU22 handlar om reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Motiven för reformen är kända, men de tål att upprepas. Ytterst handlar det om att stärka konkurrenskraften i det europeiska jordbruket. Genom att frikoppla stöden från produktionskraven kan vi få ett mer konsument och marknadsorienterat jordbruk. Bonden kommer alltså i större utsträckning att producera det som konsumenten vill köpa. I betänkandet förordar utskottet att Sverige väljer en blandmodell. Om vi hade valt en ren regionmodell skulle sannolikt omfördelningseffekterna ha fått en sådan omfattning att många existerande företag skulle få stora problem med likviditeten. En gårdsmodell där stöden fördelas utifrån den verksamhet som fanns i företaget 2000-2002 kan i extrema fall leda till att stöden helt faller bort från den enskilda lantbrukaren. Detta undviker vi med blandmodellen eftersom stödrättigheterna kommer att bestämmas utifrån vem som brukar marken vid ansökningstidpunkten det år då systemet träder i kraft, nämligen nästa år. Det är sant att blandmodellen i sig också medför en stor omfördelning av stöden från regionerna 1, 2 och 3 till regionerna 4 och den nya 5:an, eller om vi så vill från syd till nord. Samtidigt är det sannolikt så att den kommande sänkningen av dieselskatten gynnar framför allt bönderna i syd. Bland fördelarna med blandmodellen kan nämnas att all mark ges ett relativt högt grundstöd som omfattar i princip all jordbruksmark. Dessutom får betesmarkerna också stödrättigheter. En annan fördel är att de förändringar som skett efter referensperioden 2000-2002 kan till stora delar beaktas. Detta minskar behovet av en nationell reserv, vilket flera debattörer varit inne på tidigare. Herr talman! En annan viktig del är den så kallade moduleringen. Den innebär bland annat en avtappning från direktstöden till landsbygdsutveckling. Det har nämnts tidigare att de minskar med 3 % redan nästa år, med 4 % 2007 och från 2007 minskar det med 5 %. Det innebär att överföringen till landsbygdsutveckling kommer att ligga någonstans runt 3 1⁄2 miljarder. Inom ramen för reformen har varje medlemsland också möjlighet att utnyttja ett nationellt kuvert som får uppgå till högst 10 % av det totala direktstödet. Hade vi valt gårdsmodellen hade vi sannolikt behövt att utnyttja denna möjlighet. Men i blandmodellen är behovet av ett nationellt kuvert inte så framträdande eftersom denna modell också ger ett garanterat lägsta stödvärde även på betesmarker. Men vi vill inte stänga dörren helt för ett nationellt kuvert. Om det visar sig att vi behöver det i framtiden ska vi också ha möjlighet att använda det. Men ingen av oss vet hur vi tänker 2009 när denna översyn ska göras. Därför ska vi inte stänga dörrarna helt för detta. Som har sagts tidigare föreslår vi alltså ett begränsat kuvert på 30 miljoner kronor för säljfrämjande åtgärder, till exempel informationskampanjer om svenska jordbruksprodukters kvalitet och utmärkta egenskaper. Herr talman! Vi har under ett års tid arbetat med den här reformen i en arbetsgrupp där samtliga av riksdagens partier har varit representerade. Jag tycker att det har varit en väldigt bra form med stor öppenhet och mycket konstruktiva diskussioner. Som företrädare för majoriteten vill jag också tacka alla som har varit med i arbetsgruppen och bidragit med de djupa kunskaper som finns i det här gänget. Vi har haft ett gott samarbete. Vi är överens om de stora dragen i reformen, men vi skiljer oss på en del punkter, som den här debatten har visat, och så ska det vara. Men i det stora hela är vi överens. Skillnaderna är inte större än att jag hoppas att vi vid kommande översyner av jordbrukspolitiken kan arbeta i samma konstruktiva andra. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till förslagen i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Rolf Lindén sade i sitt anförande att via blandmodellen undviker man att brukare blir helt utan ersättning. Då måste jag fråga Rolf Lindén: Vad säger du till de brukare som blir helt utan mark därför att man på grund av fördelningstidpunkten för stödrättigheterna blir uppsagd från arrendet av en markägare som har för avsikt att bara bruka oerhört extensivt, som inte har någon som helst avsikt att bedriva produktion utan bara vill plocka in det frikopplade stödet? Vad säger du till dessa arrendatorer?

Herr talman! Innan Sverige blev medlem i EU hade vi långt gångna planer på en avreglering av jordbruket. De här planerna fick vi avbryta när vi blev medlemmar, och sedan dess har vi haft en i detalj reglerad jordbrukspolitik där böndernas verksamhet har styrts genom olika bidrag. Det finns inget politiskt parti som anser att EU:s jordbrukspolitik är i linje med det som vi skulle vilja ha. Och nu kommer alltså från EU förslaget om en förändring av jordbrukspolitiken. Det ligger fortfarande en bra bit ifrån det som vi från svensk sida skulle vilja se. Man skulle möjligen kunna se förslaget som ett första steg till en avreglering, men det är oklart om det har varit syftet. Om frikopplingen underlättar en framtida mer långtgående avreglering är i dag svårt att se. Bengt-Anders Johansson påpekade den svårigheten och var också undrande inför om det här är ett genomtänkt första steg mot en avreglering. Den förändring som nu föreslås är emellertid viktig och välkommen av andra skäl. Genom den frikoppling av jordbruksstödet från riktade bidrag för vissa produkter till arealstöd som nu föreslås ökar bondens frihet att anpassa produktionen efter samhällets behov och gårdens möjligheter. Naturligtvis kommer Sveriges bönder även i fortsättningen att producera vegetabilier, kött och mjölk för den inhemska livsmedelskonsumtionen. Det finns för närvarande en väl tilltagen kapacitet för att klara uppgiften, och det är naturligtvis viktigt att de nya reglerna för jordbruksstöd inte försvagar de ekonomiska förutsättningarna för den här verksamheten. Fördelningen mellan gårdsstöd och arealbidrag, enligt det nu liggande förslaget, bör tillsammans med den nationella reserven kunna uppfylla det kravet. I takt med samhällets utveckling uppstår nya behov som öppnar för nya verksamheter inom lantbruket, och jag skulle vilja ta upp den sidan av det framtida svenska lantbruket. Så har till exempel människors ökade fritid i kombination med en fortsatt inflyttning till städerna ökat behovet av tillgång till natur och landsbygd för rekreation och friluftsliv. Biologisk mångfald och en levande landsbygd har ett värde i sig, men har också stor betydelse för den framtida utvecklingen av turistnäringen. Så kallad ekoturism såväl som turistattraktioner med anknytning till gårdens och bygdens olika kulturella värden kommer med säkerhet att vara en framtidsbransch. Det är på bondgården som kompetens och resurser finns att utföra de många nya uppgifter som det moderna samhället har ett växande behov av. Det behövs såväl små som medelstora gårdar fördelade över hela landet som kan ta hand om det utvecklingsarbete och den skötsel som gårdens och lantbrukets tillgångar kräver. Det kan gälla allt från bevarande av biologisk mångfald och värdefulla kulturmiljöer till egen förädling och försäljning av gårdens produkter. Man har redan nu börjat tala om bondens nya uppgift. Kanske skulle man snarare kalla det för bondens nya marknad för att poängtera att det gamla bidragstänkandet måste bort om lantbruket ska vitaliseras. Bonden ska ha betalt för det som han eller hon producerar, och kunderna är inte bara privatpersoner eller företag, utan det är också samhället som ska betala för olika tjänster, till exempel när det gäller bevarande av natur och kulturlandskap. I samband med den nu aktuella omställningen av jordbruksstödet har det avsatts närmare 400 miljoner kronor för bevarande av naturbeten för att stimulera utvecklingen av lokal livsmedelsförädling för att kompensera lantbruk i mindre gynnade områden i de norra och mellersta delarna av landet och för stöd till vallodling och utveckling av speciellt goda djurmiljöer - åtgärder som ger det föreslagna jordbruksstödet en nationell grön profil. Riktlinjerna för den framtida omställningen av lantbruket har skisserats i en departementsskrivelse som Janken Myrdal på uppdrag av jordbruksministern skrev 2001 om jordbrukets framtid i ett historiskt perspektiv. Den hade titeln Den nya produktionen - det nya uppdraget och ger en utmärkt analys av de nya uppgifter som sannolikt väntar lantbruket. I skrivelsen påpekar Myrdal att vi behöver en fördjupad, mer omfattande utredning för att i mer preciserad och konkret form ta fram förslag till hur en landsbygdspolitik som inkluderar de areella näringarna ska utformas. Regeringen kommer, som jordbruksministern just har talat om, att tillsätta den utredningen. Det är en parlamentarisk utredning, och vi väntar naturligtvis med intresse på vad utredningen kan komma fram till. Den frikoppling av EU:s jordbruksstöd som föreslås i propositionen kan i det här perspektivet ses som en bra öppning av möjligheterna för Sveriges lantbruk att utvidga sitt verksamhetsfält. Med den nationella inriktning som stödet nu får skapas utrymme för initiativ från lantbrukens sida att pröva nya ramar för verksamheten. Propositionen har arbetats fram i samverkan mellan regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Den har stöd av en bred majoritet i utskottet, och jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet i dess helhet.

Herr talman! Det var en del ledamöter från miljö och jordbruksutskottet som hade möjlighet att besöka Ungern och Slovakien för en tid sedan. Då fick vi tillfälle att möta parlamentariker och ministrar. Det som då framkom var med vilken kraft man hade accelererat miljö-, djurskydds och livsmedelssäkerhetsarbetet tack vare att man skulle gå in i den europeiska gemenskapen, i EU. Min fråga till Miljöpartiet mot bakgrund av detta ställs då till Gunnar Goude: Vilka slutsatser drar Gunnar Goude om hur vi framöver skulle kunna fatta sådana här gemensamma beslut i dessa viktiga frågor om vi skulle lämna EU? Min andra frågeställning till Gunnar Goude handlar om diesel och det som vi också har varit inne på tidigare med vår jordbruksminister. Varför verkar inte Miljöpartiet för att kunna kombinera skattelättnader och bättre konkurrensvillkor för bondenäringen med ett miljöarbete där man kan få tydliga miljövinster och minimera, eller åtminstone minska, användandet av fossila bränslen?

Herr talman! Det är inte dagsläge, säger Gunnar Goude. Men det här handlar ju både om dagsläge och framtidsfrågor. De punkter jag tog upp, som handlar om djurskydd, miljö och livsmedelssäkerhet, är ju övergripande beslut som vi gemensamt har att fatta. Det är då jag menar att EU är ett oerhört bra verktyg som gör att vi kan klara av det. Det var därför jag tyckte att det var intressant att höra Gunnar Goudes reflexioner kring detta eftersom det hade skett en så påtaglig förbättring. Ministrarna sade att man hade fördubblat sina arbetsinsatser för att kunna nå de mål som var uppsatta. Den riktigt konkreta frågan handlar just om det här med dieselskattesänkningar, där Folkpartiet tycker att det är viktigt att vi ger likvärdiga och bättre konkurrensvillkor. Det är där vi också skulle vilja kombinera med att minska användandet av fossila bränslen. Det exemplifierade jag med bland annat RME, rapsmetylester, men det finns också andra exempel. Det var här jag var intresserad av att höra hur Miljöpartiet hade resonerat.